Herr talman! Nämnden för socionomutbildning, vars anslag vi nu diskuterar, kom till den 1 juli 1971. Den ersatte då samarbetsnämnden för socialhögskolorna. En av uppgifterna för nämnden är att verka för att socionomutbildningen i fråga om innehåll och metoder fortlöpande förnyas, utvecklas och förbättras i takt med samhällslivets krav, och det tycker vi är en mycket viktig uppgift. Nämnden för socionomutbildning har nu för första gången begärt anslag för utvecklingsarbete och då stannat för en halv miljon kronor. Man kan säga att jämfört med universitetskanslersämbetets anslag för motsvarande ändamål är den summan i absoluta tal ganska liten, men satt i relation till respektive centrala myndighets ansvarsområde är den summa nämnden för socionomutbildning begärt väl så kraftig. Motionären har också varit något mera blygsam och nöjt sig med att begära 100 000 kronor. Utskottet har inte biträtt motionsyrkandet utan stannat för ett anslag på 30 000 kronor till ämneskonferenser och expertmedverkan, vilket också motionären har nämnt. En hel del av det som gjorts och görs inom universitetskanslersämbetets område när det gäller utvecklingsarbete borde rimligen också, menar vi, kunna utnyttjas av socialhögskolorna. Vi är medvetna om att inte alla de intressen som socialhögskolorna har att tillvarata går att tillgodose via kanslersämbetet just nu. Jag kanske också skall tillägga att U68 nu har lagt fram sitt huvudbetänkande. Det har skett officiellt efter det att utskottet justerade sitt betänkande. Det är så att U 68:s betänkande innehåller förslag om att föra socialhögskolorna under samma centrala myndighet som universiteten och de flesta andra högskolorna. Det finns därför skäl för att nu vara litet försiktig med att börja bygga upp parallella organisationer för utvecklingsarbete, som ju inte heller får vara för små och för splittrade. Slutligen kan det väl också nämnas att personalen på nämnden för socionomutbildning är välinformerad om UKÄ:s utvecklingsarbete och enligt vad jag inhämtat också deltar i dess planeringskonferenser för pedagogiskt utvecklingsarbete. Även detta tycker jag bör betyda en hel del i sammanhanget. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i utskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Under punkten 1 i utbildningsutskottets betänkande nr 8 angående anslagen till universiteten behandlas en rad olika frågor rörande den högre utbildningen och forskningen. Även om antalet reservationer inte ger anledning till något längre inlägg från min sida vill jag ändock framföra några synpunkter som berör de mest brännande frågorna inom denna utbildningssektor. Jag påtalade vid förra årets riksdagsbehandling av motsvarande betänkande att U 68 under flera år lagt sin förlamande hand över reformverksamhet och debatt. Vi har vid behandlingen av årets statsverksproposition och följdmotioner befunnit oss i samma situation. Vi har t.o.m. uppfattat vår handlingsfrihet som än mer begränsad, eftersom utredningsförslaget varit omedelbart förestående. Det innebär att vi i något fall avstått från krav, trots att de synts oss både riktiga och angelägna. Att U 68 nu lagt fram sitt förslag till framtida högskoleorganisation innebär att debatten kommer in i ett nytt läge. Det förhållandet att åtskilligt av U 68:s förslag varit känt — ehuru inte officiellt — men att det bakomliggande faktamaterialet och argumenteringen inte varit helt tillgängliga har skapat en otillfredsställande debattsituation. Jag vill emellertid framföra några synpunkter som berör vissa aktuella problem och skall ta som utgångspunkt ett i alla avseenden lättviktigare dokument än U 68:s digra betänkande, nämligen en alldeles nyutkommen bok med den underfundiga titeln Utstuderad. Den är författad av en ung Uppsalaakademiker, Leif Brundin, som efter flera års studier upptäckt att de varit alldeles förgäves. På bokens titelsida ser man två bilder av författaren. Den första, från 1964, visar den unge studenten i all sin glans i frack och studentmössa. Den andra — den är från 1972 — visar honom i betydligt mindre elegant utstyrsel på väg till arbetsförmedlingen för att söka finna ett arbete som kan ge honom och hans familj försörjning. På bokens baksida presenterar han sig själv: ”Jag är för närvarande fast anställd kontorist på Akademiska sjukhuset i Uppsala med en lön på 2 037 kronor i månaden. Jag vill inte klaga. Jag anser mig inte för fin och ”välutbildad” för det arbetet. Jag har det bra. Det är bara det att jag läst i S år och dragit på mig 30 000 i studieskulder. Dessa pengar måste jag betala tillbaka. Det är då mina studieår känns onödiga och min fil. kand. löjlig. Varför studerade jag?

Det allra mesta av denna utveckling har varit bekymmersamt, men det finns också något att vara glad över: Studenten har tagit av sig fracken och stoppat undan studentmössan. Han är nu beredd att ta ett arbete som han tidigare inte var intresserad av. Denna avglamourisering av universitetsstudierna och av akademikernas arbetsmarknad är självfallet något att notera med största tillfredsställelse. Men det kan inte få undanskymma det faktum att detta skett till priset av många personliga besvikelser och kanske i vissa fall tragedier. Utvecklingen har ju inneburit att alla prognoser slagit alldeles slint. 1965 års riksdag räknade med att studentantalet vid universitet och högskolor vid 1970-talets början skulle vara omkring 87 000. Det dröjde inte ens två år innan det antalet var uppnått. År 1967 uppgick studentantalet till 98 000. År 1970 hade prognosen överträffats med närmare 40 000. Den bristande balansen i utvecklingen har lett till en rad svåra problem. Sysselsättningsfrågorna har redan berörts. Det är obegripligt att man från regeringens sida sett så lättsinnigt på dessa problem. Det är svårt att helt frigöra sig från tanken att man utan större motvilja sett denna arbetslöshetssituation. Löneutvecklingen för akademiker kan inte undgå att påverkas i den riktning som anses önskvärd. Men det har också medfört en rad andra effekter, som man väl inte gärna kan glädja sig åt. I ett tidningsreportage från Umeå universitet för några veckor sedan skildrades den tragiska situation som uppstår när den förste studenten från en by i det norrländska inlandet kommer tillbaka från universitetet med sin fina examen och inte kan finna annat arbete än att stå i kiosken eller tillfälligt hjälpa till som hemsamarit. Dessa erfarenheter kommer ofelbart att leda till att den breddning av rekryteringen i socialt avseende som alla önskat kommer att stanna av eller gå tillbaka. Den som först tvekar att ge sig in på en lång, dyrbar och osäker utbildning är självfallet den som kommer från ett hem med begränsade ekonomiska resurser och utan studietraditioner. Den kraftiga minskningen av inskrivningen till de fria fakulteterna har främst gällt matematisk-naturvetenskaplig fakultet. För att motverka en ytterligare snedfördelning har vi från folkpartiets sida i likhet med UKÄ menat att undervisning för 40 poäng i fysik och kemi borde inrättas vid universitetsfilialerna. Kungl. Maj:t har avvisat detta med hänvisning dels till U 68:s utredningsarbete, dels till det förhållandet att en stor del av utbildningsplatserna vid universiteten står tomma och outnyttjade. Hänvisningen till U 68 var naturligtvis mera berättigad nu när förslaget var nära förestående än tidigare. Har man väntat så länge kan man också vänta litet till, kan man tycka. Vad så gäller de tomma platserna, är det fråga om en avvägning mellan å ena sidan önskan att öka rekryteringen i dessa ämnen och därmed minska snedbalansen, och å andra sidan nödvändigheten att hushålla med de knappa resurserna. Inför uppgiften att 350 av de 500 platserna i fysik denna termin står tomma är det svårt att inte tillmäta den senare synpunkten stor betydelse. Vi har därför inte fullföljt vårt krav om att studiekurser skall inrättas, men vi utgår ifrån att möjligheten ändock inte är utesluten. Jag tolkar nämligen föredragande statsrådets deklaration att utbildning i första hand bör ske där det står tomma platser så att Kungl. Maj:t är oförhindrad att ge tillstånd till utbildning även vid universitetsfilialerna så snart det visar sig vara möjligt och lämpligt. Den kraftiga nedgång av antalet studerande som kom i början av 1970-talet var i och för sig en naturlig reaktion. Den ledde emellertid till svårigheter beträffande sysselsättningen för många extra universitetslärare. Olika åtgärder måste här vidtas för att så långt som möjligt trygga sysselsättningen eller ge bättre möjligheter till egen fortsatt utbildning. Den kraftiga ökningen av antalet studerande på grundutbildningsstadiet har lett till en lika kraftig expansion av forskarutbildningen. Rekryteringsbasen har ökat starkt samtidigt som universitetsautomatiken lett till inrättandet av nya tjänster som amanuens och assistent, tjänster som utgör led i forskarutbildningen. När nu antalet sådana tjänster genom automatiken minskar, kommer många forskarstuderande att stå utan möjligheter att fortsätta sina studier. Den stagnation i fråga om anslag till forskningsråden som kännetecknar 1970-talet har också lett till att utrymmet för tjänster inom forskningsprojekt minskat. Detta har tillsammans skapat stora svårigheter. Antalet forskarstipendier är så litet att bara en mindre del av alla studerande kan få ett sådant. Denna utveckling har skapat en mycket besvärande situation. Från folkpartiets sida har vi i en motion med herr Molin som första namn krävt att ytterligare medel utöver dem som Kungl. Maj:t äskat ställs till förfogande för forskningsutbildningsändamål. Då det vid den här tidpunkten kan vara svårt att veta hur dessa extra medel bäst skall användas, föreslår vi att det bör ankomma på Kungl. Maj:t att bestämma hur de bör disponeras.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

Herr talman! Anslagen till högre utbildning och forskning liksom för övrigt till undervisningsväsendet i dess helhet är präglade av det dystra budgetläget. Rader av framställningar från universitetskanslersämbetet — det ansvariga ämbetsverket — lämnas utan beaktande. Åtskilliga reformer kan inte fullföljas. Detta gäller t.ex. i hög grad 1969 års forskarutbildningsreform med vidhängande ökning av stipendierna för främjande av högre vetenskapliga studier. Angelägenheten av en översyn av forskarkarriären borde dock ha kunnat framkalla aktivitet från departementets sida, men så tycks icke ske. Saken brådskar emellertid. Även flertalet motionsyrkanden är påfallande återhållsamma och tar mest sikte på sådant som inte direkt medför ökade kostnader. De som är kostnadskrävande skjuts på framtiden. Sådan är situationen, och den måste accepteras. Av de reservationer i utbildningsutskottets betänkande nr 8 för vilka vi moderater står, skall jag bara uppehålla mig vid en; för de båda övriga talar fru Sundberg. Vår reservation B vid punkten 5 gäller en professur i pedagogik vid universitetet i Uppsala, och den skall jag bringa i kammarledamöternas åtanke. Det tillhör förvisso icke det vanliga att vare sig utbildningsutskottet som helhet eller en minoritet inom detsamma genom reservation hemställer hos Kungl. Maj:t att få en bestämd professur inrättad, men någon gång är omständigheterna sådana att man inte kan underlåta att via riksdagen försöka ändra Kungl. Maj:ts ställningstagande och utöva någon form av påminnelse. Professuren i pedagogik vid universitetet i Uppsala är, som vi bedömer det, ett sådant fall. Gång på gång har förslag om ytterligare en professur i pedagogik vid Uppsala universitet tagits upp i universitetskanslersämbetets petita. I förra årets petita föreslogs den inrättad fr.o.m. budgetåret 1972 75. Pedagogikutredningen föreslog på sin tid och för sin del att en professur i pedagogik skulle inrättas vid universitet i Uppsala fr.o.m. läsåret 1971/1972. Sedan utredningen lämnat sitt förslag har professurer i pedagogik tillkommit vid universiteten i Stockholm och Göteborg. Båda dessa professurer stod enligt pedagogikutredningen efter Uppsalaprofessuren i angelägenhetsgrad. Man kan alltså konstatera att såväl universitetskanslersämbetet som pedagogikutredningen bedömt behovet av ytterligare en professur i pedagogik vid universitet i Uppsala som mycket stort. Till det skall endast läggas att antalet studerande i pedagogik är mycket högt och att forskningsvolymen bara ökar. Forskarhandledningen är klart underdimensionerad. Massor av forskningsuppgifter, inte minst inom den historiska pedagogiken av vilken vårt undervisningsväsende har en hel del att lära, väntar på att bli omhändertagna av unga forskare. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen B vid punkten 5.

Herr talman! När kammaren förra året behandlade motsvarande betänkande från utbildningsutskottet hade vi en ganska lång debatt, som åtminstone delvis hade en mera allmän karaktär. Det är naturligtvis en viss risk att debatten här i dag — i den mån den skulle svälla ut — blir något av en upprepning. Inte bara objekten utan även problemen är ju i långa stycken desamma. Även i år har en rad i och för sig angelägna motionskrav avvisats av utskottet, eller i varje fall av dess majoritet, med hänvisning till ansträngda statsfinanser eller pågående utredningar, framför allt U 68. Hänvisningen till U 68 har, tycker jag, åtminstone i en del fall i år litet större berättigande än tidigare, eftersom utredningen nu är färdig med sitt huvudbetänkande. Det är som alla vet ett digert aktstycke, och reformförslagen i det spänner över vida delar av det högre utbildningsväsendet. Det remissförfarande som nu vidtar kommer bl.a. att omsluta större delen av universitetsvärlden, och inför kommande riksdagsdebatter om den högre utbildningen bör det således föreligga ett mycket omfattande och detaljerat material som underlag för meningsutbytet här i riksdagen. Vad som slutligt kan bli resultatet av U 68:s förslag är det väl ännu för tidigt att mera ingående sia om. Men man kan åtminstone uttrycka den förhoppningen att resultatet skall bli en bättre långsiktig planering och en mera ändamålsenlig strukturering av utbildningen än vad vi hittills haft. De bekymmer som universiteten haft att brottas med sedan ett antal år tillbaka har ju i hög grad orsakats av frånvaron av en mera genomtänkt långsiktig planering på den högre utbildningens område. Den snabba ökningen av studenttillströmningen till universiteten under 1960-talet — antalet nyinskrivna fyrdubblades under en tioårsperiod — var ingen planerad ökning. Improvisationer och provisorier av allehanda slag fick tillgripas för att universiteten nödtorftigt skulle kunna klara anstormningen. Och frånvaron av en mera genomtänkt strukturering av utbildningsvägarna har, som särskilt herr Richardson uppehållit sig vid, lett till att stora grupper studenter blivit felutbildade i den meningen att de när de skall ut på arbetsmarknaden inte kan finna några jobb som svarar mot den utbildning de har skaffat sig och i många fall inga jobb alls. Akademikerarbetslösheten har blivit ett allvarligt och svårbemästrat inslag i den allmänna arbetslöshet som har rått och som råder i det här landet. En färsk undersökning som samhällsvetarförbundet gjort visar t.ex. att en femtedel av de samhällsvetare som tog examen våren 1972 var arbetslösa ännu bortåt ett år efter examen. Eftersom utströmningen av felutbildade fortsätter är det dessvärre inte troligt att situationen för akademikerna över lag automatiskt kommer att förbättras genom en allmän konjunkturuppgång. Det krävs således målmedvetna speciella åtgärder även framöver för att länka in de felutbildade på arbetsmarknaden. Det besvärliga läget på arbetsmarknaden för akademiker har medfört att många ungdomar helt naturligt tvekar inför högre utbildning, och förra året inträffade en drastisk nedgång i antalet nyinskrivna och i antalet närvarande vid universiteten, vilket ställde universiteten och särskilt många av de korttidsanställda lärarna inför nya besvärliga problem. Många har fått lämna sina tjänster, vilket i en del fall också inneburit att de fått avbryta sina studier eftersom de drabbade grupperna huvudsakligen omfattat yngre lärare, särskilt amanuenser och assistenter som varit inne i en egen utbildningsgång med sikte på doktorsexamen. I någon mån dämpades dock på kort sikt de negativa effekterna av de särskilda åtgärder som Kungl. Maj:t så småningom beslöt sätta in inför höstterminen 1972. Dessa åtgärder innebar bl.a. vissa möjligheter till fortsatta förordnanden under en övergångstid samt anslag till extra forskarstipendier. Det är angeläget att liknande åtgärder kan komma till stånd även inför nästa läsår. Men även helt allmänt är det angeläget att forskarutbildningssidan rustas upp. Statsmakterna har ju inte lyckats leva upp till de målsättningar som angavs vid 1969 års forskarutbildningsreform. BI. a. har utbyggnaden av stipendiesystemet skett i en alltför långsam takt. Fortfarande är det endast en knapp tiondel av de forskarstuderande som kan komma i åtnjutande av forskarstipendium. Detta är särskilt allvarligt i ett läge då de alternativa försörjningsmöjligheterna under studietiden minskar. Amanuensoch assistenttjänster dras in, och nyrekryteringen till sådana tjänster har vid en del institutioner i det närmaste upphört.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

Herr talman! Behovet av en ökad satsning på åtgärder för att motverka yrkessjukdomar är väl dokumenterat. För mer än tio år sedan föreslogs i betänkandet ”Yrkesmedicinska sjukhusenheter, behov och organisation” att yrkesmedicinska enheter skulle inrättas vid regionsjukhusen. Vad som sedan dess har hänt är att förslitningen och sjukdomsfrekvensen ökat inom arbetslivet, men planerna på yrkesmedicinska enheter har inte förverkligats. Vid förra årets riksdag diskuterades också denna fråga med anledning av en vpk-motion. Till årets riksdag har, utöver begäran i motionen 699 om tjänster till Linköping, i ytterligare några motioner utbyggnaden av den yrkesmedicinska verksamheten aktualiserats. Utbildningsutskottet poängterade förra året vikten av att universitetsmyndigheterna får en fast grund för fortsatt planeringsarbete. När emellertid utskottet nu bygger sitt yrkande om avslag på motionerna på att UKÄ prioriterar det arbetsvetenskapliga fältet, så måste detta påstående starkt ifrågasättas. Det är ju tvärtom så, att till skillnad från tidigare år har inte UKÄ tagit upp tjänsterna i Linköping i sin petitaskrivelse för budgetåret 1973/74, samtidigt som Linköpings högskola efter samråd med landstinget givit tjänsterna högsta prioritet. I en reservation som herr Nilsson i Norrköping och herr Berndtson i Linköping fogat till utbildningsutskottets betänkande nr 8 påpekas att ett fullföljande av planerna i Linköping är av betydelse för förverkligandet av målsättningen från början av 1960-talet om yrkesmedicinska enheter vid regionsjukhusen. Något behov av ytterligare utredningsarbete kan inte anses föreligga. Inrättandet av de båda professurerna i Linköping är mycket väl förberett såsom framgår av alla handlingar i ärendet. Herr talman! Låt mig till sist få understryka att utvecklingen i fråga om yrkesskador och yrkessjukdomar är sådan att varje dröjsmål med förverkligandet av planerna på yrkesmedicinska enheter vid regionsjukhusen är oförsvarbart. Jag ber till slut att få yrka bifall till reservationen C vid punkten 6 i utbildningsutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Vid punkten 1 i utbildningsutskottets betänkande nr 8 finns två reservationer där herr Nordstrandhs och mitt namn finns med. I den ena framför vi ett önskemål om att statsmakterna i sin redovisning av antalet studerande vid universitet och högskolor skall ange hur stor andel av dem som är deltidsstuderande och hur stor del som är heltidsstuderande. Det är för mig svårt att förstå varför utskottet i sin helhet inte har velat tillstyrka denna begäran, vilken hade till syfte att förbättra organisationen och struktureringen vid universiteten. Än svårare är det efter det att jag visserligen mycket summariskt men dock till en del har gått igenom U 68:s betänkande. Som en allmän målsättning för dimensioneringen av den högre utbildningen har gällt och gäller en strävan att vidga formerna för tillträde till utbildningen. Den gamla formen där man började på universitetet direkt efter gymnasieskola och avlade en examen efter lämplig tid är i dag långtifrån allenarådande. Talet om återkommande utbildning, om partiell utbildning och varvad utbildning har blivit verklighet. Universiteten kommer i framtiden att på ett helt annat sätt ge möjlighet till flexibel utbildning. U 68 går ju så långt i denna sin strävan efter flexibilitet att man föreslår avskaffande av examina. Utan att nu kommentera detta vill jag gärna föra fram att det värdefulla i den nya synen på universitetsutbildningen måste ligga i att man vidgar studiemöjligheterna såväl i vad avser rekryteringen som när det gäller utbildningens organisation. Utvecklingen har som jag sade påbörjats. Stora förändringar på arbetsmarknaden och ökade krav på utbildning över huvud taget har medfört att studier på ett helt annat sätt än tidigare varvas med förvärvsarbete. Särskilt tydligt framgår detta när man betraktar utnyttjandegraden av studiemedel. När studiesociala utredningen ursprungligen lade fram förslaget om studiemedel beräkande man att denna finansieringsform skulle utnyttjas av flertalet av de studerande. Så var också fallet till att börja med, men sedan har utnyttjandegraden sjunkit alltmer. I dag torde det vara ungefär 50 procent av de studerande som finansierar sina studier med studiemedel. Men det intressanta här är inte detta utan den siffra som anger hur stor del av de studerande som tar ut bidragsdelen, den del som inte skall betalas tillbaka. Här ligger siffran på något över 60 procent. Varför tar nu den övriga delen av de studerande inte ut sina 1 750 kronor per år? Orsaken är naturligtvis att de inte är berättigade därtill på grund av att de själva eller i vissa fall deras make har för hög inkomst. Från många håll har studenternas bristande studieaktivitet kritiserats; denna har medfört att prestationskraven måste sänkas med en kvalitetssänkning som följd. Detta har å sin sida inneburit att möjligheten att studera jämsides med förvärvsarbete i hög grad ökat för dem som vill göra en fullvärdig arbetsinsats. En årgång nybörjare i matematik i Stockholm uppskattar sin studieinsats till 27 timmar per vecka. Stockholms samhällsvetenskapliga fakultet rapporterar att man våren 1972 genomförde en undersökning bland ca 400 studerande på kurs 1, moment 1 inom grundkurs A 1 i nationalekonomi. Undersökningen visar att endast 8 procent av de studerande bedrev studier på heltid, om heltid definieras som 40 arbetstimmar per vecka. Undersökningen i andra ämnesområden visar liknande resultat. Dessa resultat visar på ett utmärkt utrymme för U 68 hänvisar också till UKÄ:s redovisning av vissa undersökningar beträffande studerande som under de tre första terminerna av försöksverksamheten med vidgat tillträde till universitet och högskolor skrevs in vid filosofisk fakultet. Nästan hälften av de studerande fanns vid Stockholms universitet. Omkring hälften var i åldern 25—30 år. Av dem som påbörjade studierna 1969 hade ca 65 procent studerat på heltid medan 35 procent bedrivit deltidsstudier. 35 procent — det är mer än en tredjedel, och denna andel är beräknad på ett studerandematerial som man önskar skall öka genom ökad satsning på återkommande utbildning. Jag ställer frågan: Är man rädd för att få fram siffror på hur få det är som verkligen heltidsstuderar? Vill man blunda för att utvecklingen gått åt ett håll som visar att allt flera finner att det räcker med deltidsstudier? Ja, utbildningsutskottets övriga ledamöter vill inte ha en sådan redovisning. Det enda skäl jag kan tänka mig till detta är att man med en sådan redovisning skulle komma fram till att nedgången i antalet universitetsstuderande blir alltför obehagligt stor och att man genom att avstå från att överföra studerandeantalet till heltidsstuderande uppehåller ett sken av att flykten från universiteten skulle vara mindre än vad den egentligen är. Den flykten är nämligen det starkaste beviset på PUKAS systemets misslyckande. Herr talman! Motiven till att vi motionärer och reservanter önskar en sådan här redovisning är naturligtvis inte bara en allmän önskan att få fram korrekta siffror. Dessa siffror behövs nämligen för att rätt kunna dimensionera utbildningen vid våra universitet och högskolor. När riksdagen beslöt om att studiemedel skall kunna utgå för deltidsstudier och i samband med PUKAS:s genomförande betonades att man skulle öppna nya möjligheter till deltidsstudier för dem som så önskar. Detta har däremot skett i endast begränsad omfattning, trots att antalet deltidsstuderande ständigt ökar. Sedan två år tillbaka förekommer inom pedagogiska institutionen i Umeå utbildning för deltidsstuderande huvudsakligen avsedd för redan förvärvsarbetande. Erfarenheterna är på det hela taget goda. Vid Göteborgs samhällsvetenskapliga fakultet visar en undersökning att nästan 20 procent av de studerande på de yrkesinriktade studiekurserna läser enligt bestämmelserna om ”vidgat tillträde”. De flesta av dessa läser på deltid. Resultaten skiljer sig inte från andra deltidsstuderandes. Hur skulle man nu kunna öka möjligheterna till deltidsstudier om så är önskvärt, när man inte vet hur många de deltidsstuderande är? Varje studerande som skriver in sig vid universitetet registrerar sig ju som heltidseller deltidsstuderande. Men vad skall detta tjäna till när man inte från statsmakterna ens vill redovisa fördelningen? Nej, utskottet säger i stället att antalet studerande som bevistar undervisningsmomentet i fråga är avgörande, och om den studerande är heltidseller deltidsstuderande saknar betydelse. Herr talman! I och med att vi inte har obligatorisk närvaroplikt kan ju inte antalet som bevistar undervisningsmomentet vara avgörande för dimensioneringen. Det visar sig nämligen att de deltidsstuderande just på grund av förvärvsarbete mindre ofta bevistar undervisningsmomentet. Men de ställer samma krav på examinatorer, bibliotek m.m. Skall detta enligt utskottsmajoriteten över huvud taget inte beaktas vid resursfördelningen? Också på den andra punkten, där herr Nordstrandh och jag har reserverat oss, vågar jag i all blygsamhet påstå att vi driver utvecklingen framåt — om inte annat framgår detta än tydligare av U 68:s betänkande. Arbetsmarknad och studier skall ju än mer vävas samman. En ökad marknadsanpassning av studierna är en springande punkt i hela detta betänkande. Att detta får konsekvenser också för studievägledningen är självklart. Med den brist på arbetstillfällen som i dag råder för akademiker är det nödvändigt att denna anpassning sker så snart som möjligt. Att man lyckas i studierna beror inte bara på en bra studieteknik utan i än högre grad på motivationen till studierna. Vetskapen om att man studerar med chans till att bli efterfrågad på arbetsmarknaden utgör en stark studiemotivation. Det borde då inte heller vara orimligt att man av sin studierådgivare också skulle kunna få yrkesvägledning. För att detta skall bli möjligt måste studierådgivarnas kunskaper om arbetsmarknaden öka, och vi har i vår reservation föreslagit att en utbildning i detta avseende skall komma till stånd. Ju större arbetslösheten blir för akademikerna, desto viktigare blir det att de under studiernas gång kan få nödvändig information. Herr talman! Jag har här uteslutande berört faktorer som rör den grundläggande utbildningen vid universiteten. Detta innebär givetvis inte att inte forskarutbildningen har sina stora problem, vilka i hög grad accentuerats under de senaste åren. Nuvarande medelstilldelning har varit otillräcklig när det gäller att lösa dessa problem. Den ursprungliga målsättningen att forskarutbildning skulle kunna ske på heltid genom ett utbyggt stipendiesystem har inte kunnat uppnås. En ekonomisk otrygghet som allvarligt påverkar möjligheten till goda forskarinsatser och begränsar rekryteringen till ett för samhället livsviktigt område har blivit följden därav. Vi har emellertid i nuvarande budgetläge inte kunnat gå med på en höjning av medelstilldelningen, men detta innebär inte att vi inte inser allvaret i frågan. Riksdagen lär emellertid återkomma till frågor som belyser forskningspolitiken i stort, och för vår del är frågan om forskarutbildningen en viktig del av denna översyn. Herr talman! Jag ber till sist att få yrka bifall till reservationerna A 2 och A 3 i utbildningsutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Det skulle i och för sig vara frestande att ta upp en del av vad de föregående talarna har sagt mera allmänt. Men vi har gjort den rollfördelningen att min uppgift skulle bli att vara utskottets talesman i de delar av betänkandet nr 8 till vilka fogats reservationerna A 1—3 vid punkten 1, som gäller Vissa gemensamma frågor, samt följdreservationen D vid punkten 16, som avser Stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier. Då kammarens tidsschema även i kväll är ytterligt pressat, skall också dessa kommentarer bli mycket knappa. Jag tar först upp reservationen om forskarutbildningen. Reservanterna från folkpartiet och centerpartiet önskar här tilldela ytterligare medel på 2 miljoner kronor. Detta sker efter en utförlig plädering för det önskvärda i ökade satsningar inom detta område. Jag varken önskar eller behöver polemisera mot reservanterna beträffande önskvärdheten i och för sig av större satsningar på forskarutbildning. Utskottet skriver i detta avseende på s 7 i betänkandet följande: ”Vad beträffar de nu ifrågavarande motionsyrkandena delar utskottet motionärernas uppfattning att ytterligare upprustningar är önskvärda.” Emellertid har vi från socialdemokratiskt håll vid vägningen av olika behov kommit fram till att budgetläget inte medger en ökning här, vilket också framhållits från annat håll. Vi yrkar av det skälet avslag på motionerna 712 och 911 i de punkter motionerna äskar ytterligare medel. Jag vill till reservationen dessutom bara göra följande kommentarer. För det första tycks det mig ännu för tidigt att börja tala om att en av intentionerna bakom 1969 års forskarutbildningsreform, nämligen den minskade studietiden, är hotad. Studietiden avsågs bli fyra år. Så särskilt många studerande, som helt gått enligt den nya ordningen, kan nu i mars-april 1973 inte ha kommit ut från läroanstalterna. Vi får alltså i detta avseende rimligen dröja litet med avläsningen. För det andra måste man ju sist och slutligen rätta forskarvolymen på institutionerna efter de resurser man tilldelas. Här var man, ärligt talat, till en början på vissa håll litet väl liberal med att släppa in studerande i forskarutbildningen. Det har nu skett en viss åtstramning, vilket jag tycker är nödvändigt. Sedan måste man ju kanske också komma ihåg att ett syfte med reformen var att skriva ner kraven på doktorsnivån. Avhandlingen skulle inte längre bli det här stora livsprovet, eller vad man nu vill kalla det. Vi ser den mera som ett normalt, avdramatiserat led i utbildningsprocessen. Omställningen kan väl också ta tid, och kraven på de s.k. avhandlingsprestationerna kanske dröjer kvar. Detta leder kanske i sin tur till en förlängning av studietiden. Detta var några kommentarer i anslutning till reservationen. Den andra reservationen jag har att kommentera är knuten till viss utbildning av studievägledare. Detta tog även fru Sundberg upp här. Moderata samlingspartiet är ensamma reservanter i utskottet. Reservanternas yrkanden innebär att de för studievägledning anvisade medlen skulle kunna användas också för utbildning om arbetsmarknaden för studievägledarna. Utskottet menar här att ämnesinriktad studievägledning vid universiteten å ena sidan och yrkesvägledning å den andra fortfarande är klart olika verksamheter och därför kräver helt olika bakgrund för den som skall syssla med dem. Det är naturligtvis i och för sig bra om studievägledarna vid universitetsoch högskoleinstitutionerna vet något om arbetsmarknaden och det yrkesliv som kan följa efter en utbildning vid universiteten. Enligt vad jag inhämtat har också vissa inslag av yrkesvägledning arbetats in i det studiematerial som gjorts för studievägledarna. Detta ger emellertid inte nu underlag för att låta denna personalkategori överta yrkesvägledningen. Jag tycker att man tills vidare bör utgå ifrån att yrkesvägledningen för personer med universitetsoch högskoleutbildning får ske i samma ordning som för alla andra grupper i samhället, dvs. i grundskolan och gymnasieskolan och genom arbetsförmedlingen. Den tredje och sista reservationen, herr talman, som jag skall kommentera rör redovisningen av deltidsstuderandena. Även i detta fall står moderata samlingspartiets representanter som ensamma reservanter. Deras krav är att redovisningen av antalet närvarande studerande, då så är möjligt, skall ske med uppdelning på heltidsstuderande och deltidsstuderande. Utskottet menar att det viktiga i det här sammanhanget inte i och för sig är uppdelningen av studerandegruppen på heltidsoch deltidsläsande utan hur studenterna faktiskt utnyttjat undervisningsresurserna i olika moment. Även fru Sundberg kommenterade detta och sade att man får skilja på dessa saker och frågan om huruvida de använde resurserna för tentamen och sådana saker. Hur det nu än förhåller sig med utnyttjandet av undervisningsresurserna och utnyttjandet av tentamensresurserna så är det väl ändå klart att det viktiga är att man får en bild av hur de studerande faktiskt utnyttjar undervisningsresurserna. Det är alltå en viktig punkt hur resurserna utnyttjas på olika moment. Det kan faktiskt växla från moment till moment under undervisningens gång. Sedan tycker jag att det är viktigt att man får klart för sig de studerandes utbildningsmål. Skall man t.ex. gå en viss studiekurs eller viss utbildningslinje? Det är viktigt att man får klarhet i dessa reella problem. Det pågår en del projekt som syftar till att klarlägga detta litet bättre så att man får en bättre registrering. Jag vill påminna om det s.k. UEA-projektet som innefattar intensivundersökningar om bortfall och genomströmning i Umeå och Göteborg under rubriken Utbildningsoch elevanalyser. Projektet syftar till en kontroll av den officiella statistiken över genomströmningen och en komplettering av den med data, som kan belysa studieavbrottens art och orsaker. Vidare arbetar i Uppsala det s.k. AROS-projektet, där man tar fram det material som man behöver lokalt vid universitetet för planering på institutionsnivå och på utbildningsnämndsnivå. Detta skall sedan kunna föras in i statistiska centralbyråns mönster för de centrala planeringsbehoven. SCB skall således inte som förut behöva gå ut med särskilda enkäter som var irriterande för institutionerna. Institutionerna uppfattade detta många gånger som självändamål. Man såg inte detta som en reguljär del av jobbet på institutionen. Nu skulle man i stället uppleva detta som en naturlig del av jobbet på institutionen. Man har användning för det i vardagsarbetet på institutionerna, och det måste ändå vara något rätt positivt. Det pågår ju en del arbete som gör att man får en bättre belysning av studenternas faktiska situation med avseende på undervisningsutnyttjande, genomströmning, avbrott och studiemål, och det är ju det som är det viktiga. Fru Sundberg säger sedan att man skulle vara rädd för att få fram siffror över antalet deltidsstuderande. Hon menar att avhoppen är för många, flykten är för stor, och att man vill dölja detta. Man skulle ha ett intresse av att dölja det, ty om det kom fram, skulle det vara tecken på att PUKAS-systemet misslyckats. Jag tycker att fru Sundberg hamnar åtskilligt snett i detta resonemang. Fru Sundberg får väl närmare precisera vad det är som man velat dölja i detta sammanhang. Jag är inte övertygad om att det förhåller sig på det sätt som fru Sundberg säger här. Det får presteras något bättre bevis än de som fru Sundberg försökte att anföra. Det finns väl ingen som har anledning att dölja sådant som hur det faktiskt föhåller sig med utnyttjandet av undervisningsresurserna, med studieavbrotten och med elevgenomströmningen. I varje fall hör inte jag till dem som tycker att det är intressant att dölja sådana saker. Man skulle göra sig själv och alla andra som arbetar inom undervisningsväsendet en otjänst genom att försöka dölja detta. Jag tror alltså att fru Sundberg drar helt felaktiga slutsatser.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

Herr talman! Låt mig först bemöta herr Gustafsson i Barkarby när det gäller yrkesvägledning kombinerad med studierådgivning. Det är faktiskt inte så att man måste betrakta detta precis på samma sätt som man ser på yrkesvalslärare och syo-funktionärer i skolan. Det verkar som om man på socialdemokratiskt håll inte kunde tänka sig att en studievägledare skulle ha utbildning också vad gäller yrkesvägledning. Det är inte två helt olika funktioner, och det visar sig tydligt genom den popularitet yrkesvalslärarna har i dag, trots att syo-funktionärerna med sin rena arbetsmarknadsutbildning har tillkommit. Men, herr Gustafsson i Barkarby, vem är det som vill dölja något? Inte är det den som begär en redovisning av i vilken grad de studerande heltidseller deltidsstuderar. I stället är det väl utskottet, som säger att detta saknar betydelse. Jag beklagar att inte utskottsmajoriteten i sin skrivning hade redovisat just AROS-projektet och utbildningsoch elevgenomströmningsprojektet. De syftar nämligen till precis detsamma som vårt förslag om att få fram hur de studerande har delat upp sina studier. Man kan vidare i detta sammanhang konstatera att det har blivit en alldeles oväntat stor ökning av antalet deltidsstuderande. Om detta beror på det nya kravet på flexibilitet i undervisningen och på varvad utbildning eller om det beror på att de studerande tar avstånd från studiemedelssystemet, som det nu är utformat, och anser det vara nödvändigt att försörja sig, är det naturligtvis svårt att avgöra utan undersökning. Men vad man däremot kan slå fast är att genom sänkning av standardkravet vid våra universitet är det i dag möjligt att göra denna kombination. Fordringarna på den studerande har ju sjunkit, och på vårt håll tycker vi att det vore bättre att fordringarna vore sådana att de studerande kunde välja klart: Skall vi studera på heltid eller på deltid? Det är ändå det beslutet de måste redovisa när de börjar att studera vid universiteten. Min fråga står kvar: Varför skall i så fall denna redovisning och anmälan ske?

Herr talman! Herr Gustafsson i Barkarby ifrågasätter inte det önskvärda och angelägna i att anslaget till stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier ökas. Han tillbakavisar vårt yrkande på en höjning med 2 miljoner kronor med att budgetläget inte medger ökade medel. Det ger lätt en föreställning av att utskottet sitter inne med något slags absolut sanning, som till yttermera visso är identisk med den sanning som det föredragande statsrådet här kommit med. 13 232 000 kronor är det som budgetläget medger. Det finns egentligen två motiv för vårt förslag. Det ena är att vi menar att 1969 års forskarutbildningsreform måste uppföljas. Jag citerar ett stycke ur propositionens sammanfattning: ”En genomtänkt, systematiskt planerad utbildningsgång skall läggas upp för i princip varje enskild doktorand. I den nya forskarutbildningen avses inslaget av metodisk undervisning och handledning öka väsentligt.” Vi menar att det är nödvändigt att fullfölja de här planerna, och det kräver ökade anslag. Herr Gustafsson ansåg att det är för tidigt att säga i vad mån man har nått syftemålet att nedbringa tiden för doktorandutbildningen. Det är möjligt att det är för tidigt att ha någon definitiv uppfattning om detta, men mig förefaller det ändock som om allt i stort sett skulle ha blivit vid det gamla i det stycket. Men det finns också ett annat motiv, nämligen de sysselsättningsoch försörjningssvårigheter som många forskarstuderande råkat ut för i samband med indragningen av assistentoch amanuenstjänster och minskningen av antalet extra lektorstjänster. Det är ett ytterligare skäl som gör det verkligt angeläget att ge det här extra anslaget.
Herr talman! Får jag först säga till herr Richardson, som kommenterar vårt yttrande så, att det är med hänvisning till budgetläget vi inte kan sträcka oss längre. Det är en riktig redovisning. Men sedan försöker han vara ironisk och menar att vi skulle ha sagt att det är något slags absolut sanning att man inte kan gå längre än vi gjort, och det är naturligtvis alltid lätt för oppositionen att raljera med de här tingen. Jag sade ingenting om att det var en absolut sanning att det här var det allra bästa under alla omständigheter. Jag sade kort och gott att det är en avvägning som görs och att vi då har hamnat på den här nivån. Det är klart att man alltid kan resonera om vilken exakt nivå man skall stanna på. Sedan kom den andra ironiska frågan, och den är också vanlig: Varför hamnar ni precis på statsrådens summa? Jag överlåter åt herr Richardson att fundera över varför det förhåller sig på det sättet. Är det så underligt att statsråd från ett parti och riksdagsmän från samma parti gör någorlunda lika värderingar i sådana här sammanhang? Det är väl inte så konstigt, att man behöver ironisera speciellt över det. Låt mig sedan till fru Sundberg säga ett par ord när det gäller yrkesvägledarna. Jag vidhåller att det är fråga om olika funktioner. Den här ämnesinriktade studievägledningen vid universiteten är ett slag av arbete och yrkesvägledningen är ett annat slag av arbete. Man kan inte utan vidare låta samma personalkategori sköta båda de arbetsuppgifterna. Till slut vill jag bara betona att det pågår undersökningar, som jag har redovisat. Jag kan erinra om att utskottet säger: ”Vad därefter beträffar den önskade uppgiftens betydelse för resursavvägning och bedömning av resursutnyttjande måste uppgift om den faktiska undervisningssituationen i varje ämne föreligga och antalet studerande som bevistar undervisningsmomentet i fråga vara det avgörande.” Det visar ju att det är de faktiska uppgifterna som vi tycker är viktiga, viktigare kanske än formell registrering av deltidsoch heltidsstuderande.

Herr talman! Årets riksdagsdebatt om universiteten och högskolorna är mindre djupgående och även mindre kontroversiell än tidigare års och sannolikt också kommande års. Det sammanhänger bl.a. med att det så kritiserade PUKAS-systemet nu har reformerats och att man ser att det står inför sitt slut. Sannolikt kommer PUKAS-systemet att betraktas som en relativt betydelselös episod i det högre undervisningsväsendets historia i vårt land. Den andra förklaringen till att dagens debatt är mera dämpad än tidigare är givetvis att U 68:s förslag nu avgivits och kastar sin skugga framför sig. Jag skall, herr talman, därför ta upp tre speciella problem som jag tror har aktualitet för universiteten just i dag och avstå från vidare debatt. Det gäller lärarsituationen, resurserna för forskarutbildning och forskarkarriären. Vad först gäller de korttidsförordnade lärarnas situation vid de fria fakulteterna så är det uppenbart att studentminskningen, som har blivit större än vad flertalet trodde, har fått och kommer att få ett kraftigt genomslag i form av ett minskat antal icke-ordinarie tjänster. Redan föregående år förde vi i riksdagen en debatt om detta, och i januari 1972 förde jag tillsammans med några medmotionärer fram ett förslag om att inrätta ett antal särskilda tillfälliga doktorandstipendier för att möta den här situationen. Regeringen lade senare under året fram ett förslag till åtgärder för att förhindra att alltför många korttidsförordnade lärare friställdes, och i det paketet ingick bl.a. ett påslag av tillfälliga doktorandstipendier. Situationen är i princip likartad i år — studentminskningen fortsätter och den får sannolikt ett mera drastiskt genomslag än år 1972. Ett antal exempel kan hämtas från universitetsorterna. Man räknar med att i varje fall mellan 50 och 75 lärare vid de fria fakulteterna vid moderuniversiteten kommer att bli utan arbete. I en motion från folkpartiet har vi föreslagit att riksdagen skulle skriva till Kungl. Maj:t och bemyndiga Kungl. Maj:t att vidta den typ av åtgärder som vidtogs förra året för att förhindra att alltför många lärare skall behöva friställas från andra halvåret 1973. Jag tror att det är värdefullt att det finns en handlingsberedskap på det här området, och jag noterar att utbildningsutskottet här har samma mening som motionärerna. Utskottet gör under punkten 1 mom. 5 ett tillkännagivande, som betyder att utskottet och riksdagen, om den nu följer utskottet, förväntar sig att någon typ av åtgärder vidtas men att man inte vill föreskriva eller direkt påtala vilken typ av åtgärder som skall göras. Jag vill naturligtvis uttrycka den förhoppningen att statsrådet Moberg är beredd att ta det här tillkännagivandet på allvar och att han kommer att överväga vilka konkreta åtgärder som skall vidtas. Det är naturligtvis en i vårt land ur arbetstagarsynpunkt rätt ovanlig situation som de här lärarna befinner sig i. De har anställning ett år i taget och riskerar att med ett par månaders varsel få besked om att något ytterligare ettårsförordnande inte finns för deras del. Jag tror att det är riktigt att säga att det är en i det svenska samhället ganska ovanlig otrygghet i anställningen som de korttidsförordnade lärarna vid universiteten har. I det arbetsmarknadsläge som nu råder för akademikergrupperna i allmänhet blir naturligtvis situationen för den enskilde inte mindre oroande. År 1969 genomfördes en reform av forskarutbildningen som syftade till att åstadkomma en mera effektiv utbildning och handledning av doktoranderna och att på det viset nedbringa studietiderna för doktorsexamen. I samband med den reformen gavs här i riksdagen ett uttryckligt löfte om att handledarresurserna successivt skulle byggas ut. Vi kan nu konstatera att det löftet från socialdemokratins sida har inte infriats. Antalet nya tjänster vid universiteten för forskarutbildning och forskarhandledning har ökat långsammare under åren efter forskarutbildningsreformen än dessförinnan. Det antal nya forskartjänster som tillförts universiteten under åren 1972 och 1973 ligger mycket nära noll. Jag vill också säga att den förändring som genomfördes förra året, när man föreskrev att professorer, docenter och forskarassistenter skulle få hela sin tjänstgöringsskyldighet förlagd till forskarutbildningsnivån, ur den här synpunkten i allt väsentligt har visat sig vara en skenreform. Det blev i huvudsak bara en omfördelning mellan institutioner som hade relativt många fasta tjänster och institutioner där forskarutbildningen tidigare i huvudsak hade lösts genom pengar från det s.k. förstärkningsanslaget. Jag vill gärna tillägga att jag i och för sig inte betraktar det som någon förtjänst med den här förändringen, att man nu faktiskt som student på grundutbildningsnivå inte har möjlighet att i undervisningen möta en professor, en docent eller en forskarassistent. Nog är det någonting relativt unikt att man som här i Sverige har en organisation av det högre utbildningsväsendet där studenterna under sina tre fyra första studieår varken får se eller höra professorer, inte får lyssna till och inte får kontakt med lärare med egen forskarerfarenhet. Jag tror att man när den här reformen genomfördes — och det skedde ju i huvudsak med gillande från universitetens sida — inte förutsåg denna utveckling. När nu minskningen i år av antalet studerande på lågstadiet blev så drastisk fanns ju en möjlighet för utbildningsministern och statsrådet Moberg att föra över en del av undervisningsresurserna från lågstadiet till forskarutbildningen. Det är ju ändå så att de totala lärarlönekostnaderna för de fria fakulteterna för budgetåret 1973/74 beräknas minska med ungefär 30 miljoner kronor, och man kunde i varje fall ha använt en del av de pengarna till att infria löftet från 1969 om ytterligare resurser för forskarutbildningen. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå att herr Gustafsson i Barkarby på den här punkten åberopar det allmänna budgetläget som argument. Men den här chansen ville regeringen inte ta, och jag tror att dagens doktorander är att beklaga, därför att det var nog en chans som inte kommer tillbaka. Jag vill gärna understryka det allvarliga i att vi i dag i Sverige har ungefär 13 000 doktorander. Det är en mycket kraftig ökning under de senaste två tre åren, och för dessa många nya doktorander skulle ett tillskott till resurserna för forskarutbildningen ha kunnat ge den meningsfulla undervisning på den här nivån som forskarutbildningsreformen 1969 syftade till. Vi har från vår sida velat ta detta så pass mycket på allvar att vi föreslår en ytterligare resurstilldelning i enlighet med reservationen A 1, som jag yrkar bifall till. Herr talman! Det tredje problem som jag vill beröra här i all korthet gäller forskarkarriären. Det kunde i och för sig finnas anledning att ägna en mycket lång betraktelse åt frågan om forskarkarriären. Jag vill säga att i forskarutbildningsreformen 1969 låg ju också en viss översyn av forskarkarriären. Inte heller på den punkten har beslutet 1969 inneburit särskilt mycket. Antalet forskaroch handledartjänster har, som jag nyss nämnde, ökat mycket långsamt. Tillskotten har varit mindre än före 1969. En möjlighet har visserligen öppnats att förlänga förordnandet för docenter, men i praktiken har det visat sig att den möjligheten är relativt litet värd, och den otrygghet som rymdes i uttrycket docenteländet finns i ganska stor utsträckning alltjämt kvar.

Jag vill gärna, utan att fördenskull starta någon U 68-debatt, säga att jag tror att man inom det svenska universitetsväsendet kommer att mycket noggrant studera U 68-förslaget i det avseendet. Herr talman! Avslutningsvis och med anknytning till det särskilda yttrande som avgivits på denna punkt vill jag helt allmänt säga att jag tror att en förutsättningslös översyn av forskarkarriären är angelägen inom en ganska snar framtid.

Herr talman! Den fråga som jag vill aktualisera i detta sammanhang är inrättandet av en professur i barnkirurgi. Det är en gammal fråga, och jag ber att omedelbart få yrka bifall till motionen 106 om inrättande vid Uppsala universitet av en professur i barnkirurgi. Jag har inte begärt några miljoner i den motionen.

Jag lyssnade tidigare på chefen för socialdepartementet, när han talade om hur vi skall försöka ta hänsyn till människor, speciellt till handikappade människor, men vad har vi i det sammanhanget fått uppleva?

Landstingen skulle slippa vara med om en inhuman behandling av barn, och samtidigt skulle vi slippa undan att betala 300, kanske 400 kronor per dag för att ha dessa barnstackare liggande i en säng. Det intresse som en tom kammare visar för sådana här saker kanske motsvarar det intresse som man från departementets och utskottets sida lägger i dagen. Det är nämligen förhållandevis få som behöver vård och hjälp i sådana här situationer. I vårt land behöver årligen ca 43 000 barn vårdas i sluten vård för allmänna kirurgiska och urologiska åkommor. Av de 120 000 levande födda per år vet vi att ungefär 240 föds med grava skador. Man kan säga: Men 240 är inte så många! Nej, det kan allihop säga som inte praktiskt behöver syssla med sjukvård eller som — vilket gäller många av oss — är i den lyckliga omständigheten att vi har friska barn.

Kostnaden för att få till stånd en bättre barnkirurgisk verksamhet i det här landet kanske bara gäller några tusen kronor, och inte miljoner. Genom att utnyttja den arbetskraft vi har för forskning och vetenskapligt arbete kunde vi kanske också samtidigt släppa in barnkirurgin vid våra medicinska fakulteter. Varken departementet eller utskottet kan vara ovetande om att man, för att få vara med i våra medicinska fakulteter, måste vara professor — och inte bara titulärprofessor av andra graden. Jag vill uttala en ganska allvarlig varning. Jag har varit med här i riksdagen i 33 år, och jag måste säga att både herr talmannen och jag börjar känna oss främmande inför utvecklingen i riksdagen, därför att den alltmer blir någon sorts voteringsapparat. Vi kan inte från utskottets sida, som vi gjorde förr, våga ta ett initiativ och genomföra våra idéer. Men om vi skulle ha varit lika rädda för att ha en uppfattning från riksdagens sida förr som vi är i dag skulle vårt land, i varje fall på den medicinska sidan, ha haft det ganska besvärligt i dag. Låt mig bara erinra om att tuberkulosen var ett problem som vi mötte i vart och vartannat hem i vårt land. Vi satsade för att försöka komma till rätta med detta problem, och vi lyckades med det. Vi har därmed besparat landstinget och samhället miljoner, men vi har också besparat människor lidande. Samma problem hade vi när det gällde barnförlamning, som var en skräck för hemmen. Hur många tusen års dagsverken sparar vi i dag in genom att antalet personer som drabbas av barnförlamning nedbringats från omkring 4000 per år till två tre stycken? Förhållandet är i dag detsamma inom barnkirurgin. Om herrarna och damerna kunde sätta sig in i vad det innebär i lidande och ekonomiska förluster dagligdags att vi säger oss att det inte är staten som drabbas av kostnaderna utan landstinget! Vi får i dag betala 200-400 kronor per dag och person för att ha människor som icke skulle behöva det liggande på sjukhus. Det är inte bara ur humanitär utan även ur ekonomisk synpunkt oförsvarligt att det fortsätter på detta sätt. Det skulle vara intressant att få gå igenom hela detta ämne, men det skulle vara ganska meningslöst. Eftersom chefen för utbildningsdepartementet inte gör kammaren den äran när vi nu behandlar dessa medicinska frågor, så kommer det väl inte heller att bli något resultat av det.

Men jag undrar om inte kammaren borde kunna säga ifrån själv någon gång. För min del är det väl sista gången jag besvärar i medicinska frågor. Man kan tycka att den gamla, goda tiden försvunnit och att vi har fått mer och mer av teori — och det skall väl också föreställa utbildning — när det gäller att styra samhället. Men nog vore det en god gärning för dessa sjuka barn om kammaren kunde fatta beslut om inrättande av denna professur. Det löser inte alla problem, men vi skulle därmed ta ett steg på vägen mot något bättre. Riksdagen skall ju inte bara vara en teoretisk samling människor. Riksdagsmännen skall också ta upp de problem de möter ute i levande livet.

Vi har nyss hört vilken väsentlig betydelse utbildningen har — och det är riktigt. Men det föreligger här en fara för att vi utbildar folk bara för att exportera dem till andra länder. Det är ur alla synpunkter otillständigt att inte tillvarata den utbildade arbetskraften för uppgifter inom vårt land. Därför, herr talman, hoppas jag på ett bifall till min motion.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande behandlar utskottet under punkten 9 bl.a. min motion nr 303 om inrättande av en professur i gjuteriteknik vid någon av våra tekniska högskolor. Utskottet refererar i sin skrivning till gjuteribranschens betydelse för svensk industri och även till universitetskanslersämbetets remissyttrande över den utredning som gjorts av Svenska gjuteriföreningen och industridepartementet. Utskottet avfärdar dock yrkandet i motionen med endast en hänvisning till universitetskanslersämbetets kommande totalbedömande av frågor om förstärkning av högskolornas forskningsresurser. Jag tycker inte att utbildningsutskottet visar så värst stor vilja att göra något väsentligt för en bransch som är betydelsefull för vårt näringsliv. Jag vet att två experter för gjuteribranschen har lämnats företräde inför utskottet.

Av motionen 303 framgår att Sverige saknar professur i gjuteriteknik, till skillnad från alla andra industriländer och till skillnad också från våra nordiska grannländer. Vid Danmarks Tekniske Hojskole finns en professur, i vilken gjuteriteknik ingår som väsentlig del. I Finland finns en professur i gjuteriteknik och metallurgi vid Statens Tekniska Forskningscentral. Vid Norges Tekniske Hogskole i Trondheim meddelas gjuteriundervisning inom en docentur. Dessutom finns i våra grannländer vid dessa högskolor väl utrustade institutioner med resurser att bedriva forskning som praktisk undervisning i gjuteriteknik. Undra då inte över att jag som motionär är litet förvånad över utbildningsutskottets ställningstagande i denna sak! Det är ju dessutom på det sättet att det inte är första gången denna fråga aktualiseras. Ja, det är första gången det förekommer en riksdagsmotion i ärendet. Jag bestämde mig för att motionera sedan jag i höstas läst utredningen Svensk gjuteriindustri — nuläge — framtidsbedömning. Men frågan om en professur i gjuteriteknik eller metallernas gjutning har sedan en lång följd av år framförts av bl.a. bergsavdelningen vid tekniska högskolan i Stockholm och Svenska gjuteriföreningen som är en branschgrupp inom Sveriges mekanförbund. Något resultat har det dock inte lett till hitintills. Utskottet är kortfattat i sin skrivning. Jag blir däremot mera utförlig. Jag blir det därför att det för en bransch inom vår svenska industri är en väsentlig fråga som behandlas och därför att utskottet inte har varit så positivt som jag hade väntat. Jag är det dessutom därför att jag själv är gjutare och inifrån känner branschen och vet vad som behövs för en fortsatt utveckling. Gjuteriindustrin är en basindustri främst för verkstadsindustrin och i viss utsträckning även för stålindustrin och byggnadsverksamheten. Gjutgods som sådant exporteras endast i måttlig omfattning, men å andra sidan ingår gjutgods i en avsevärd del av verkstadsindustrins export. Gjuteriindustrin har således mycket stor betydelse för den svenska samhällsekonomin och för vår handelsbalans. Strukturen på svensk gjuteriindustri är skiftande. Dels har vi de flesta större gjuterierna, som ägs av verkstadsföretag och som sörjer för sitt eget behov av gjutgods. Dels har vi ett ganska stort antal självständiga gjuterier som kan hänföras till gruppen medelstora och små industriföretag, som förser verkstadsindustrin och andra industribranscher med gjutgods och som är mycket väsentliga för deras produktion. För samtliga gäller att de måste ligga väl framme i tekniskt avseende för att kunna hävda sig mot konkurrerande gjuteriindustri i utlandet. Den fortsatta tekniska utvecklingen kommer att medföra nya och större anspråk på det tekniska ledarskiktet vid gjuteriindustrin. Denna var tidigare gjutmästarbetonad medan ledningen nu och kanske ännu mera framöver kommer att ligga hos ingenjörsutbildad personal. Sammanlagda antalet ingenjörer vid gjuterierna torde vara 700 å 800, och av dessa är blott omkring 25 högskoleutbildade. Huvuddelen är gymnasieingenjörer, av vilka de i ledande befattningar vid gjuterierna i regel har genomgått gjuteriteknisk utbildning vid Erik Dahlbergsskolan i Jönköping, som är den enda utbildningsanstalten av detta slag i landet. Utbildningen av gjuteriingenjörer på gymnasienivå kommer även i fortsättningen att bedrivas, men antalet utbildade per år blir sannolikt lågt. Troligen kommer dessa i framtiden i fråga huvudsakligen för lägre befattningar vid gjuterierna, beroende på att de mest aktiva eleverna numera fortsätter sina ingenjörsstudier på högskola. Från exporthåll säger man, att under åren framöver kommer 150—200 befattningar inom gjuteriindustrin att rekryteras med högskoleingenjörer. Därtill kommer ca 25 högskoleingenjörer för forskning och undervisning. Vidare behövs ca 150 högskoleingenjörer för företag som levererar maskiner och råmaterial till gjuteriindustrin. Sammanlagt blir alltså högskoleingenjörer aktuella för omkring 250 befattningar. Om man förutsätter 25 års genomsnittlig yrkesverksamhet för dessa ingenjörer, ger detta ett utbildningsbehov per år av minst 10 högskoleingenjörer. Huvuddelen av de behövliga högskoleingenjörerna kan lämpligen vara produktionstekniskt utbildade på mekanisk linje vid teknisk högskola, men det föreligger också ett behov av metallurgiskt utbildade ingenjörer. För gjuteriindustrin är det nödvändigt att högskoleutbildade ingenjörer som anställs där har en tillfredsställande utbildning i gjuteriteknik. För närvarande är detta inte fallet. En gjuteritekniker måste behärska metallurgi, sandteknologi, ingjutsoch matningsteknik, produktionsteknik och miljöteknik. På flertalet av dessa områden ges för närvarande ringa eller ingen utbildning vid de tekniska högskolorna. En förutsättning för en god utbildning på detta område är inrättandet av en eller flera professurer i gjuteriteknik. En professur har betydelse icke blott för utbildningen på området, utan också för forskningen. På gjuteriområdet finns bl.a. genom den vid Svenska gjuteriföreningen i Jönköping bedrivna verksamheten en förhållandevis väl utbyggd tillämpad forskning. Men det är en avsevärd brist att denna ej som grundval har grundläggande forskning av den typ som bör bedrivas vid högskoleinstitution.

Huvuddelen av dessa elever behöver en grundläggande utbildning i gjuteriteknik. Främst gäller detta för blivande konstruktörer, som måste kunna avgöra när gjutning är den lämpligaste framställningsmetoden och hur gjutgodset skall utformas. Även för produktionstekniker i verkstäder, inköpare, materialingenjörer m.fl. är kunskaper i gjuteriteknik helt nödvändiga. Utbildningen av dessa stora grupper av ingenjörer är för närvarande otillfredsställande — det bör understrykas. Blott 20 till 40 timmar av studietiden ägnas åt gjuteriteknisk utbildning, som inte blir tillräckligt inträngande. En institution i gjuteriteknik vid någon av de tekniska högskolorna skulle utgöra en replipunkt för utbildningen vid de övriga högskolorna och kunna förse dessa med välutbildade lärarkrafter. Slutligen skulle jag vilja säga att gjutgodset konkurrerar med svetsning, smide, maskinbearbetning ur stångmaterial samt inte minst med plaster. I de konkurrerande framställningsmetoderna och materialen ges omfattande utbildning på högskolenivå.

Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motionen 303.

Herr talman! Om jag inte alldeles missförstått det förslag som U 68 nu framlagt om högskoleutbildningen, innebär det att den naturvetenskapliga utbildningen kommer att utlokaliseras bl.a. till Karlstad. Detta sker därför att man anser att den grundläggande utbildningen bör anpassas till ett områdes yrkesutbildningsprofil och denna är klart dokumenterad i Värmland. Näringslivet där har ett ökat behov av tekniker och naturvetate. I motionen 1314 har detta också framhållits liksom den positiva effekt den högre utbildningen har haft genom att den medfört en regional utjämning av tillströmningen till högre studier. Sedan 1970 har i Karlstad anordnats decentraliserad utbildning i skolstyrelsens regi. Det har dels varit fråga om 20-poängskurser i kemi, dels 40-poängskurser i fysik. Vi anser att underlag finns även för 40-poängskurser i kemi. Undersökningar visar att ett stort antal studerande skulle vilja välja just den typen av utbildning. Den kemiska industrin har i Värmland en dominerande ställning och även en mycket omfattande forskningsverksamhet bedrivs där, varför man vet att det finns avnämare till dem som genomgått en sådan utbildning. Utsikterna att efter genomgången utbildning bli placerade inom Värmlands näringsliv anses vara mycket goda. Föredraganden för statsverkspropositionens bilaga 10 finner visserligen att den decentraliserade kursverksamheten på 20-poängsnivå bör ges en mera naturvetenskaplig inriktning och ger därmed en chans till filialorterna att anordna sådana kurser. Vad gäller utbildning på 40-poängsnivå inom ämnesområdet fysik anser statsrådet att denna i första hand bör förläggas till universiteten. Utskottet ansluter sig till detta och anför som skäl att alltför många platser står tomma i redan anordnade kurser i fysik. Så är icke förhållandet i Karlstad. Vid de där anordnade fysikkurserna står inga platser lediga.

U 68:s förslag, i synnerhet universitetskansler Löwbeers särskilda yttrande, som innebär en rekommendation att omgående satsa på ämnena fysik, kemi, geologi i Växjö och Karlstad hälsar vi med tillfredsställelse. För oss är inte bara aspekten att inte kunna få ordinarie kurser utan också risken att förlora möjligheterna till decentraliserade 40-poängskurser i kemi och fysik ett mycket nedslående perspektiv. Med den struktur som den värmländska industrin har kan vi, som jag förut har sagt, visa upp en utbildningsprofil som ger underlag för en utbyggnad och förstärkning av den högre utbildningen särskilt i den naturvetenskapliga delen. Vi ser en sådan utbyggnad som en nödvändig förutsättning för en förstärkning av länets resurser över huvud taget. Varje försämring av utbildningsresurserna betraktar vi som ett hot mot vår strävan att förstärka Karlstadsregionen för att därmed dämma upp mot vidare utflyttning från övriga regioner. Det gäller att ge ungdomen både utbildningsoch utkomstmöjligheter inom länet. Att till båtnad för de stora universitetsorterna försämra utbildningen på filialorterna tycker vi rimmar illa med den av riksdagen fastlagda regionalpolitiken. UKÄ:s framställning till utbildningsdepartementet om anordnandet av decentraliserade kurser för Karlstads vidkommande, dels en 40-poängkurs i fysik, dels en sådan i kemi läsåret 1973/74 är helt i linje med vad skolmyndigheterna i Karlstad anser vara genomförbart. Herr talman! Jag finner det meningslöst att yrka bifall till motionen, men jag har med detta anförande velat understryka betydelsen av att Kungl. Maj:t ger sitt bifall till UKÄ:s framställning. Utskottet har också på s. 4 i betänkandet uttalat att ”önskemålet att de studerande skall kunna fullfölja sin utbildning på respektive ort talar för att en fortsatt utbyggnad av universitetsfilialerna koncentreras till naturvetenskapliga ämnesområden”. Universitetskanslerns yttrande till U 68: betänkande ger ytterligare stöd för den tankegången. Om detta inte snarast kan förverkligas i from av ordinarie kurser vid filialen i Karlstad ser vi det som en förmån att vi ändå tills vidare får anordna decentraliserad utbildning enligt UKÄ:s framställning.

Herr talman! Det finns sedan flera år tillbaka planer på att bygga upp en arbetsmedicinsk organisation vid Linköpings högskola. Bakgrunden är i korthet den att en statlig utredning redan 1963 föreslog yrkesmedicinska enheter vid landets regionsjukhus. Vidare har UKÄ i flera år i petitaskrivelser begärt att professurer i yrkesmedicin och yrkeshygien skall inrättas vid högskolan i Linköping. Landstinget i Östergötlands län har också fattat beslut om en yrkesmedicinsk enhet vid regionsjukhuset i Linköping och beslutat att de av UKÄ föreslagna professurerna får förenas med överläkartjänster. Nämnas bör också att arbetsmedicinsk forskning vid Linköpings högskola varit ett återkommande krav från den fackliga och politiska arbetarrörelsen i Östergötland och att representanter för landstinget uppvaktat regeringen och hemställt om att de aktuella professurerna bör inrättas. Även om departementschefen anser att filialen i Umeå till arbetsmedicinska institutet bör uppbyggas innan satsningar sker på annat håll och om man beaktar att de aktuella tjänsterna inte kommit med i UKÄ:s petitaskrivelse för 1973/74, så finns det starka skäl som talar för att en arbetsmedicinsk enhet snabbt kommer till stånd i Linköping. I dag står arbetsoch miljöfrågorna i samhällsdebattens centrum. Vi vet att den snabba tekniska och ekonomiska utvecklingen inte bara har haft positiva effekter för människorna. De snabba omställningarna i näringslivet har skapat stress och förslitning bland utsatta löntagargrupper. En satsning på medicinsk arbetsvetenskap, som leder till en anpassning av arbetsmiljön till människans förutsättningar, framstår som angelägen. Självfallet kan man diskutera var i landet satsningen lämpligen bör ske. Starka skäl talar emellertid för Linköping. Där finns, vilket Linköpings högskola framhåller i remiss över arbetsmiljöutredningen, naturliga förutsättningar för samverkan mellan teknik—medicin och löntagare— näringsliv. Därtill kommer att Linköpings högskola från sin start fått en sådan inriktning att en slagkraftig och effektiv arbetsmedicinsk organisation kan byggas upp i Linköping utan ytterligare utredningar och utan ytterligare stora ekonomiska satsningar, om de tidigare önskade professurerna i yrkesmedicin och yrkeshygien tillskapas.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

Herr talman! Får jag börja med att sammanfatta. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i de delar beträffande vilka herr Gustafsson i Det finns en moderat reservation om en professur i pedagogik vid universitetet i Uppsala. Inom utskottsmajoriteten har vi konstaterat att det i Uppsala finns en professur och en biträdande professur vid lärarhögskolan och en professur vid universitetet. Den biträdande professuren vid lärarhögskolan tillkom så sent som den 1 juli 1972. Den professur som moderaterna talar om i sin reservation kommer säkert så småningom. Det finns också en Linköpingsreservation om professurer i yrkesmedicin och yrkeshygien vid högskolan i Linköping. I fjol, när utbildningsutskottet behandlade dessa frågor, underströk vi att universitetsmyndigheterna borde få en fastare grund för ett fortsatt planeringsarbete inom denna sektor, och vi räknade med att den arbetsgrupp som sysslat med detta snart är färdig med sin rapport. Det borde därför till nästa budgetår finnas förutsättningar för att ta ställning till hur forskningsoch utbildningsorganisationen skall byggas upp i fortsättningen. Det är alltså inte alls så som fru Ryding antydde, nämligen att utskottet skulle ha tappat intresset för dessa frågor. Herr Lundberg har under en följd av år motionerat om en professur i barnkirurgi vid universitetet i Uppsala. Han antydde i sitt anförande att utskottet inte skulle ha visat något intresse för denna fråga och att departementschefen inte skulle vara närvarande. Jag vill ta statsrådet Moberg i försvar och säga, att han lyssnat lika intresserat, tror jag, på herr Lundbergs anförande som vi andra i kammaren. Herr Lundberg har ju i sina motioner under en följd av år med ett omfattande material dokumenterat att forskning och utbildning i barnkirurgi är av stor betydelse. Det har understrukits i inlägg här i kammaren. Det är naturligtvis herr Lundberg som genom sina energiska insatser har åstadkommit att den arbetsgrupp som fakultetsberedningen för medicin tillsatte har gjort en analys av och inkommit med förslag till hur man skall förbättra utbildningsoch forskningsresurserna inom barnkirurgin. Inom utskottet har vi utgått från att universitetskanslersämbetet bl.a. mot bakgrund av den opinionsbildning som så intensivt har bedrivits här i kammaren utan ytterligare initiativ från riksdagen skall fullfölja planerna på en professur i barnkirurgi.

Vi hoppas väl att det ställningstagandet skall vara vägledande för motionärer också i framtiden. Det är väldigt svårt för utskottet att ge sig in på en bedömning av vem som skall inneha en sådan professur utan att man har det underlag som normalt föreligger ifrån de planerande myndigheternas sida. Herr Rask tog upp frågan om professuren i gjuteriteknik. Herr Rask har skrivit en mycket väldokumenterad motion som av utskottet faktiskt har fått en mycket positiv behandling. Många motionärer har fått en relativt kärv och snål behandling av utskottet men det gäller faktiskt inte herr Rask. Det finns, tycker jag, ingen anledning att klaga över det sätt på vilket hans motion har bemötts av utskottet. I stället tycker jag att han borde ha kunnat med rätt inkassera den poäng som han har vunnit med sin motion. Med det lilla påpekandet hoppas jag att jag har kunnat gjuta nytt mod i herr Rask.
Herr talman! Jag tackar herr Wikström för löftet att professuren i pedagogik vid Uppsala universitet säkert kommer så småningom. Min tillfredsställelse är mycket stor, men den skulle bli ännu större om statsrådet Moberg skulle vilja bekräfta löftet. Det kan ju måhända bli han som får ta ställning till det här ärendet nästa budgetår.
Herr talman! Herr Wikström säger här att utskottet lagt i dagen intresse. Men intresse har varenda utskottsbetänkande lagt i dagen sedan 1969. Man har alltid sagt att det föreligger ett starkt behov. Men, herr talman, den vi skall hjälpa har inget behov av uttalade välmeningar. Vi kan bara beklaga de sjuka. Vi såg vad som hände i veckan. Vid ett sjukhus var det rätt många barn som dog. Det är ju oerhört allvarligt och beklagansvärt. Jag frågar mig då om det inte är lika beklagansvärt att vi här i riksdagen år efter år skjuter på en fråga och på detta sätt tvingar dessa nyfödda barn att leva under förhållanden som ur humanitär synpunkt måste anses vara omänskliga. Därför anser jag att vi i riksdagen kan ta den här professuren. Jag vill erinra om att jag varit med om att förorda den första innehavaren av en sådan professur. Ännu har ingen av de professurer som jag varit med om att föra fram varit misslyckad. Innehavarna har kommit att inta en världsberömd ställning. Jag behöver bara erinra om Tord Skoog, som för närvarande anses vara en av världens förnämsta plastikkirurger. Det är naturligtvis tacknämligt från utskottets sida att man skriver välvilligt, men det är ändå handlingen som är avgörande. För dessa stackars barn och för deras föräldrar är denna fråga oerhört angelägen.
Herr talman! För mig är det både glädjande och överraskande om jag skulle kunna läsa in något positivt i utbildningsutskottets skrivning. Men det är kanske så att jag inte lärt mig att läsa utbildningsutskottets betänkande än. Jag tar emellertid herr Wikström på orden och hoppas med detta att mina önskningar om en professur i gjuteriteknik infrias kanske med det snaraste.
Herr talman! Herrar Lundberg och Rask torde faktiskt vara de motionärer som blivit mest positivt behandlade av utskottet, och därför är det märkligt att det är just från dem vi skall få de främsta klagomålen. Det är faktiskt viktigt att läsa vad som står i utskottets betänkande — och, herr Rask, att jämföra med den behandling som andra motioner får.
Herr talman! Jag har aldrig betraktat en motion som något personligt, utan en motion tillkommer därför att det föreligger ett behov.

Det är ändå viktigt att vi inte bara talar om läkarna. Vi måste också ge dem resurser för att de skall kunna fullgöra sin uppgift. Det är ett hån emot läkarna och emot sjukvården, om vi bara med ord försöker lösa problem som vi ändå ytterst måste ta itu med i praktisk handling.
Herr talman! Jag har i år liksom två år tidigare motionerat att vi skulle få grundkursen om 40 poäng i religionskunskap till Göteborgs universitet. Den historisk-filosofiska sektionens utbildningsnämnd där beslöt i december 1970 att tillstyrka att en sådan grundkurs i religionskunskap skulle få komma till stånd vid universitetet. Rektorsämbetet hade sedan i skrivelse till utbildningsdepartementet anhållit om detta i maj 1971. Med hänsyn till det starka intresse från Göteborgs universitet och det stora behov som dokumenterats i Göteborgsområdet, inte minst med hänsyn till universitetskanslersämbetets positiva ställningstagande i detta sammanhang, är det med glädje som jag konstaterar utbildningsutskottets positiva ställningstagande och behandling av min motion. Utskottet säger att man intet har att erinra mot att det inom ramen för utbildningsverksamheten vid humanistiska fakulteten i Göteborg anordnas en grundkurs i religionskunskap fr.o.m. budgetåret 1973/74. Man anför att riksdagen bör som sin mening ge Kungl. Maj:t till känna detta. Jag vill uttrycka min glädje häröver och över att detta önskemål nu kan realiseras.

Herr talman! Punkten 2 i utbildningsutskottets betänkande nr 9 behandlar den av några folkpartister väckta motionen 1260, där vi har tagit upp förslag som rör det studiesociala stödet till utländska studenter i eftergymnasial utbildning. De frågorna har tidigare aktualiserats här i riksdagen i samband med propositionen 81 år 1971. Vi menar emellertid att de förslag som fanns i den propositionen inte tillgodosåg våra önskemål beträffande möjligheterna för utländska studenter att bedriva studier här i landet. Vi aktualiserade också frågorna vid föregående års riksdag, men våra förslag avvisades den gången. Vi har därför återkommit nu med utredningskrav i några avseenden. Men eftersom frågorna har behandlats så pass nyligen i riksdagen tänker jag här bara beröra ett par av de krav som vi framställt, och jag vill också ge en liten bakgrund till kraven. Vi anser att det är positivt med en invandring av människor med högre utbildning. Det innebär, menar vi, ett vidgat kulturutbyte och ger ökade möjligheter till internationellt samarbete på forskningens område.

Vi menar också att generösa invandringsregler kan underlätta kulturutbytet och det internationella forskningssamarbetet. De regler som fastställdes 1971 tillgodoser inte dessa önskemål. En del av de åtgärder som vi föreslår inriktar sig på att ge utländska studenter här i landet ett bättre stöd. Vi är väl medvetna om att det i dessa grupper finns fall av anpassningssvårigheter, som dock kan elimineras eller i varje fall minskas om man ger studenterna bättre studievägledning och satsar på mera kurativa åtgärder för dem. Vi vet att en del av anpassningssvårigheterna beror på språksvårigheter. Det är omvittnat av kuratorer vid universiteten.

Jag vill säga några ord särskilt om ett par av de frågor som vi begär skall utredas. Vi vill ha en utredning beträffande besvärsrätt gentemot de beslut som fattas i centrala studiehjälpsnämnden för beviljande av studiemedel. Då tänker vi framför allt på de grupper av studenter som kan klassificeras som flyktingar. Det finns nämligen en bestämmelse som säger att flyktingar skall kunna påbörja studier direkt utan att ha vistats och arbetat någon tid i landet. Det kan förekomma svårigheter att fastställa om en person är flykting eller ej, och vi menar att det bör finnas möjligheter att anföra besvär över besluten. Den möjligheten finns inte nu. På senaste tiden har konsistorierna vid universiteten beslutat kräva vissa förkunskaper i svenska, som motsvarar de kurser som benämns Svenska 1—3 i de kursplaner som finns fastlagda för denna undervisning. När man fastställt detta krav har man stött sig på ett uttalande som finns i propositionen 81 år 1971, som utgjorde underlag för fastställande av reglerna. Men vi menar att de kurserna, Svenska 1—3, ändå inte ger tillräckligt goda kunskaper i svenska och att man därför bör överväga att även ställa krav på en fortsättning, som benämns Svenska 4. Vi har även i motionen aktualiserat behovet av förkunskaper när det gäller engelska. Därvidlag stöder vi oss bl.a. på petita från universitetskanslersämbetet, där man begär medel för detta — som har strukits. Vi stöder oss också på kompetensutredningen, som säger att krav på kunskap i engelska bör vara desamma för utländska studenter som för svenska studenter. Likaså menar vi att man bör satsa mer när det gäller yrkesvägledning för utländska studenter. De är ofta mycket dåligt informerade när det gäller framtidsutsikterna, och det är ofta slumpen som avgör vilka studier de skall ägna sig åt. Det är också viktigt att man följer upp studievalet med studievägledning och kurativa åtgärder av olika slag. De här utredningskraven har avstyrkts av utskottsmajoriteten, men de stöds i reservationen 1, som finns fogad till betänkandet, och jag yrkar bifall till den reservationen. Vi har också i motionen föreslagit ett anslag för studievägledning och kurativa åtgärder som universitetskanslersämbetet har begärt under några år utan att få kravet tillgodosett. Universitetskanslersämbetet har i petita till årets statsverksproposition äskat ett anslag på 84 000 kronor. Ämbetet vill knyta de här åtgärderna i fråga om studievägledning och kurativa insatser till de språkkurser som finns för utländska studenter. Det anslaget har strukits i statsverkspropositionen, men vi delar universitetskanslersämbetets uppfattning att detta är ett anslag som man bör kunna anvisa reguljärt över budgeten fr.o.m. budgetåret 1973/74. Även detta förslag har avstyrkts av utskottsmajoriteten, men tillstyrks i reservationen 2, som jag också ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Bara ett par ord beträffande besvärsrätten! Jag är medveten om att det är en förbättring att frågorna nu handläggs centralt i delegationen. Men det hindrar inte att man redan nu har erfarenhet av en del problem som har uppkommit. De har gällt personer som — det talar många skäl för — skulle ha kunnat betraktas som flyktingar och därmed enligt de regler som gäller fått möjligheter att direkt påbörja studier utan att ha vistats någon längre tid i landet. Det föreligger svårigheter att reda ut en del av dessa fall och att direkt få alla de uppgifter som behövs. När man söker studiemedel har man kanske inte klart för sig vilka uppgifter som behövs och vad man kan åberopa i sammanhanget. Vi menar att det därför är viktigt att det finns möjligheter att överklaga de beslut som fattas i delegationen och att få dem prövade i en ytterligare instans.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig huruvida några allmänna anvisningar eller rekommendationer tillställts statliga företag att i första hand eftersträva placering av betydande beställningar hos svenska företag, och om, därest avvikelse härifrån förekommer, detta ger anledning till något ställningstågande från regeringens sida. Några sådana allmänna anvisningar eller rekommendationer har inte utfärdats. Orsaken härtill är att statliga företag bör arbeta på samma villkor som andra företag. De statliga företagen bör sålunda få göra sina inköp där de erhåller de från sina synpunkter bästa villkoren. I praktiken köper företagen svenska produkter om detta kan göras på någorlunda lika villkor jämfört med konkurrerande utländska fabrikat. Orsaken härtill är bl.a. att inköp i Sverige är enklare från inköpsadministrativ synpunkt. Därtill kommer ofta företagsledningens ansvar för den egna regionen, vilket jag finner svara mot intentionerna i regeringens regionalpolitiska strävanden. Ett exempel på detta är LKAB:s interna inköpsregler, som föreskriver att lokala företag i första hand skall tillfrågas under förutsättning att dessa företag kan erbjuda de efterfrågade produkterna. Som ett led i utvecklingen av koncerngemenskapen inom Statsföretagsgruppen har getts ut en produktkalender, Produktprogram 73, som visar alla de produkter som tillverkas inom gruppen. Det är här fråga om en informationsprocess som syftar till att rekommendera i första hand köp av varor inom gruppen, under förutsättning av att detta kan göras till minst lika goda villkor som vid köp från utanför gruppen liggande företag.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min enkla fråga. Jag tycker emellertid att intentionerna som det talas om i svaret inte rimmar med det praktiska handlandet. Det står ju också att när det gäller upphandlingen vill man av de och de skälen inte gå med på att det utarbetas några bestämda anvisningar. Därtill hänvisas också till företagsledningarnas ansvar för den egna regionen, men det har tydligen inte funnits med i bilden i det fall som gjorde att jag ställde denna fråga. Finns det inte erforderliga rekommendationer för de statliga företagen bör sådana utan tvekan snabbt utarbetas. Statsrådet är naturligtvis väl medveten om bakgrunden till min fråga. Det är LKAB:s agerande i en mycket uppmärksammad upphandlingsfråga. Det har väckt vrede och det har väckt indignation och debatt i Norrbotten, alltså inte minst inom den region där LKAB har sitt huvudsakliga verksamhetsområde. Jag anser att den vreden verkligen är förståelig och att händelsen också bekräftar nödvändigheten av just det jag efterlyser, nämligen att man utarbetar regler för de statliga företagens upphandling, regler som klarlägger att man i första hand bör utnyttja resurser som finns inom landet och inom regionen. Det fall som jag åsyftar är ju särskilt uppseendeväckande, eftersom det är klarlagt att resurserna för att klara beställningen finns på mycket nära håll. Helt kort är förhistorien den att det statliga gruvbolaget beställt 19 grupptruckar från USA. Totalt gäller det en beställning för 15 miljoner kronor. Truckarna skall användas i Svappavaara, och leveranserna skall ske under de närmaste tre åren. I gruvstaden Kiruna finns det ett ansett företag, Mining Transportation Co. AB, som är känt och välkänt i truckbranschen. Indignationen i Kiruna är mot den bakgrunden förståelig. LKAB:s motivering har varit den att Kirunaföretaget inte hade klarat beställningen. Men nu hör det ju till pjäsen — och detta strider mot vad som sägs i svaret, där det hänsyftas till företagsledningarnas ansvar för den egna regionen — att LKAB inte ens brytt sig om att fråga Kirunaföretaget. Det har inte ens blivit kontaktat. Det har inte ens fått ge besked om huruvida det kunnat klara beställningen eller inte. Jag tycker att detta gränsar till skandal. Det hör också till pjäsen att Kirunaföretagets direktör tillbakavisar talet om att man inte skulle ha klarat beställningen. Företaget har självt en betydande kapacitet. Man har tillverkat 350 truckar och har dessutom 120 underleverantörer.
Herr talman! Vi skulle få mycket besvärliga diskussioner om vi skulle i riksdagen ta upp varje sådant här fall. Jag har därför enbart hänvisat till de allmänna regler som också LKAB söker att följa. Herr Lövenborg har inte nämnt att de försök att stödja den mindre industrin i Kiruna som LKAB gjort bl.a. resulterat i att man av det företag han åberopar har köpt 123 truckar till ett värde av 40 miljoner kronor under årens lopp. I detta speciella fall tillsatte LKAB emellertid en arbetsgrupp bestående av platschefen, en förman och en arbetare som dels gjorde särskilda studier av möjligheten att i landet placera ordern, dels gjorde besök i bl.a. England för att studera motsvarande produktion där. Dessa undersökningar och studier ledde fram till att man inte ansåg sig kunna räkna med att de svenska företagen kunde klara detta på de villkor som man kunde få på annat håll. Jag kan inte finna att vi i detta läge kan lägga oss i en sådan fråga. Jag har bara velat göra den kommentaren till de anmärkningar som herr Lövenborg gjort utöver den ställda frågan. Jag hoppas och tror att LKAB liksom andra svenska företag, som är i statlig ägo, lever efter den regeln att man i första hand skall söka göra inköpen i vårt land och om möjligt på den ort där företagen är lokaliserade.

Herr talman! Det är ju alldeles uppenbart, herr industriminister, att LKAB inte lever efter den regeln. Företaget befinner sig i en region där behovet av ny sysselsättning är mycket stort. Också jag har konfronterats med LKAB:s argument, som industriministern nu uppenbarligen stöder sig på, men de räcker ju inte. Det har från LKAB uppgivits att Kirunaföretaget inte skulle kunna få fram truckarna i tid. Inte ens den uppgiften kan anses helt bekräftad. Men om så vore fallet, måste man också fråga sig hur det ligger till med planeringen inom det statliga gruvbolaget. Behovet av truckar kan ju inte ha kommit över en natt. Det gäller en mycket stor beställning, som man rimligtvis måste ha kunnat förutse långt tidigare. Man hade därför kunnat tillfråga Kirunaföretaget i tid. Då hade detta företag också kunnat förbereda sig för den omställning och nyinvestering som eventuellt hade behövts. Företaget hävdar som bekant att beställningen hade kunnat klaras. Därför måste industriministern förstå att folk i denna region reagerar. I åratal har man ju kritiserat LKAB:s ensidiga inriktning, dvs. att det enbart inriktar sig på att bryta malm och att exportera råvaran i stället för att satsa på vidareförädling. Nu hade LKAB en chans att skapa sysselsättning. Det har sagts att det handlar om kanske 150 man på fem år. Men man tog inte den chansen att skapa sysselsättning i denna region. Man skapar i stället sysselsättning någonstans i det ”stora landet i väster”. Det tycker jag är en utmanande och horribel politik.

Herr talman! Herr Wijkman har frågat mig hur jag ser på krisen inom landets studentbostadsstiftelser och vilka möjligheter staten har att i framtiden få tillbaka de lån som i dag utlovats för att täcka stiftelsernas hyresförluster. Ett betydande antal studentbostadslägenheter står för närvarande outhyrda främst på grund av det minskade antalet studerande, och läget inger utan tvivel bekymmer på en del kårorter. Jag kan i sammanhanget erinra om riksdagens beslut år 1971, som innebär bl.a. att studentbostäderna bör öppnas för alla som har behov av en genomgångsbostad. Detta beslut borde på något längre sikt ge förutsättningar för en förbättring av uthyrningssituationen. Studentbostadsföretag har samma möjligheter som andra bostadsföretag att få lån avseende kostnader för outhyrda lägenheter. Möjligheterna till föreskriven återbetalning i varje särskilt fall kan inte bedömas nu. Kungl. Maj:t har emellertid möjlighet att medge att hyresförlustlån eller delar därav skall vara ränteoch amorteringsfria under viss tid. Förräntning och återbetalning kan således, om det behövs, uppskjutas till en senare tidpunkt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Holmqvist för svaret på min fråga. I dag bor ungefär en tredjedel av studenterna i studentbostäder. Hyresutvecklingen i studentbostadsbeståndet har varit väldigt snabb under de senaste åren — betydligt snabbare än konsumentprisindexhöjningen i allmänhet. Det har gjort att studenterna har fått allt svårare att betala hyrorna, speciellt de som bara lever på studiemedel, eftersom studiemedlen är kopplade till konsumentprisindexhöjningarna och inte till hyreshöjningarna. I dag går ungefär 30 procent av studiemedelsbeloppet till att betala hyran. Man kan jämföra med att för vanliga ensamstående ungdomar som förvärvsarbetar beräknas mellan 12 och 15 procent av inkomsten gå till hyra. Det är alltså ett stort gap däremellan. Det är inte bara det faktum att studentantalet har minskat under senare år som gör att vi har tomma rum i studentbostadsbeståndet, utan även det faktum att hyreshöjningarna har varit väldigt kraftiga. I många fall är det förmånligare att söka sig ett inhyrningsrum eller på annat sätt lösa sitt bostadsproblem. I dag räknar man med att ungefär 1 300 studentbostäder står tomma i Uppsala, 400 i Örebro, 350 i Umeå osv. 1972 hade man mångmiljonförluster totalt sett, och man räknar med ännu större förluster under 1973. Det här har lett, som vi alla sett, till strejker och hyresmaskning, och det enda som nu återstår för de trängda stiftelserna är statliga lån. Det förefaller ju helt omöjligt att höja hyrorna till sådana nivåer att stiftelserna skulle kunna undvika direkta förluster. Vi är överens, statsrådet och jag, om att de här lånen i dag är nödvändiga, i varje fall på kort sikt. Frågan är då om det är en rimlig utveckling på lång sikt att staten skall lämna bidrag och lån år efter år på mångmiljonbelopp och sedan ställa i utsikt att de eventuellt, om läget så kräver, kan avskrivas eller att förräntning och återbetalning kan uppskjutas. Det kan man kanske göra på kort sikt, men det kan inte vara en långsiktig lösning på frågan. Här måste man vidta några åtgärder, och då kan man dels diskutera en kommunalisering av studentbostäderna, dels en ökning av studiemedlen, så att man får upp dem på en rimligare nivå och också möjliggör för bostadsstiftelserna att höja hyrorna till vad som kan anses vara marknadsmässigt motiverat. Något av dessa alternativ måste såvitt jag förstår vara det enda möjliga på sikt. Varken studentbostadsstiftelserna eller studenterna eller staten kan ju finna det naturligt med en ordning där man årligen ur statskassan betalar ut miljonbelopp för att täcka förluster, som trappats upp på varandra. Det vore intressant att få besked om statsrådets mera långsiktiga inställning.